Fru talman! För att undvika missförstånd vill jag säga att vi helt klart är för en anslutning till EG. Inte minst mot bakgrund av det genomförda utskottsarbetet undrar man om det egentligen är fråga om en förhandling. Är det egentligen inte bara fråga om samtal? Det råder redan ett konsensusförfarande inom den blivande unionen.
Fru talman! För att undvika missförstånd vill jag säga att vi helt klart är för en anslutning till EG. Inte minst mot bakgrund av det genomförda utskottsarbetet undrar man om det egentligen är fråga om en förhandling. Är det egentligen inte bara fråga om samtal? Det råder redan ett konsensusförfarande inom den blivande unionen.
Har vi över huvud taget någon möjlighet att påverka detta? Är vi inte tvungna att säga ja eller nej?
Har vi över huvud taget någon möjlighet att påverka detta? Är vi inte tvungna att säga ja eller nej?

Fru talman! Jag hoppas att det framgår av den redovisning som jag gav tidigare att Sverige kommer att verka för frihandel inom EG såsom medlem i EG, och att vi inte minst kommer att slå vakt om de resultat som vi har uppnått på detta område i de avseenden där vi går längre än EG. Jag tänker på frihandelsavtalen med de baltiska länderna, och jag tänker på tekokvoterna.
Fru talman! Jag hoppas att det framgår av den redovisning som jag gav tidigare att Sverige kommer att verka för frihandel inom EG såsom medlem i EG, och att vi inte minst kommer att slå vakt om de resultat som vi har uppnått på detta område i de avseenden där vi går längre än EG. Jag tänker på frihandelsavtalen med de baltiska länderna, och jag tänker på tekokvoterna.
Jag vill också säga, som tillägg till det som Göran Lennmarker tog upp, att det finns ett annat område som ofta förbises men som enligt min mening har mycket stor betydelse, inte minst i nuvarande läge, nämligen GATT-förhandlingarna. Det räcker inte att driva det europeiska integrationsarbetet. Vi måste också verka för en frigörelse av världshandeln på global basis.
Jag vill också säga, som tillägg till det som Göran Lennmarker tog upp, att det finns ett annat område som ofta förbises men som enligt min mening har mycket stor betydelse, inte minst i nuvarande läge, nämligen GATT-förhandlingarna. Det räcker inte att driva det europeiska integrationsarbetet. Vi måste också verka för en frigörelse av världshandeln på global basis.
Det finns nu, under de närmaste sex månaderna, ett gyllene tillfälle att slutföra de GATT-förhandlingar som har pågått under fem eller sex år. Det skulle sända en riktig signal i världsekonomin. Det skulle betyda mycket, inte bara för de europeiska länderna utan för världen i dess helhet, och inte minst u-länderna, om vi kunde nå resultat här.
Det finns nu, under de närmaste sex månaderna, ett gyllene tillfälle att slutföra de GATT-förhandlingar som har pågått under fem eller sex år. Det skulle sända en riktig signal i världsekonomin. Det skulle betyda mycket, inte bara för de europeiska länderna utan för världen i dess helhet, och inte minst uländerna, om vi kunde nå resultat här. Jag försäkrar att vi på den fronten kommer att göra allt vad vi kan för att driva fram en tillfredsställande lösning.
Jag försäkrar att vi på den fronten kommer att göra allt vad vi kan för att driva fram en tillfredsställande lösning.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga om kärnavfall. Av det domstolsutslag som gällde Vallonien, som ju inte ville ta emot miljöfarligt avfall, framgick att Vallonien inte hade möjlighet att protestera mot skyldigheten att ta emot kärnavfall, eftersom det betraktas som varor. Nu undrar jag om vi enligt EES-avtalet, eller som EG-medlem, tvingas ta emot avfall från andra länder.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga om kärnavfall. Av det domstolsutslag som gällde Vallonien, som ju inte ville ta emot miljöfarligt avfall, framgick att Vallonien inte hade möjlighet att protestera mot skyldigheten att ta emot kärnavfall, eftersom det betraktas som varor. Nu undrar jag om vi enligt EES-avtalet, eller som EG-medlem, tvingas ta emot avfall från andra länder.
Skulle t.ex. en lag kunna garantera att Sverige inte tvingas ta emot kärnavfall från andra länder?
Skulle t.ex. en lag kunna garantera att Sverige inte tvingas ta emot kärnavfall från andra länder?

Fru talman! FN har den 22 september 1992 beslutat att inte låta regeringen i Belgrad företräda Montenegro skall således inte betraktas som successorstat till det forna Jugoslavien. Detta beslut föranleder Sverige att suspendera avtal med Jugoslavien. En generell översyn av avtalsläget mellan de båda länderna syftande till suspenderande eller uppsägning har påbörjats. Viseringsfrihetsavtalet suspenderas nu också. Detta har skett efter samråd med övriga nordiska länder. Regeringen vill understryka att skyddsbehövande från Bosnien--Hercegovina även i fortsättningen vid behov skall kunna få en fristad i Sverige.

I flertalet fall har det emellertid vid prövningen visat sig att dessa, även om deras situation i hemlandet förvisso inte är särskilt hoppfull, likväl numera inte har tillräckliga skäl för att enligt utlänningslagen få stanna i Sverige. Bl.a. tillämpas i praktiken amnesti för män i vapenför ålder i Kosovo som inte inställer sig till värnpliktstjänstgöring. De ansökningar som har tagits upp till prövning har därför i regel avslagits. Det är regeringens bestämda ambition att de ändrade förutsättningarna inte skall innebära försämrade villkor för personer med skyddsbehov. Regeringen kommer därför att instruera Invandrarverket att vad gäller medborgare från Sverige, och som kan bedömas ha skyddsbehov, göra en generös bedömning vid prövningen av viseringsansökningar. Fru talman! Låt mig också i detta sammanhang ge en allmän bakgrund till den aktuella flyktingsituationen i Sverige. Under det senaste året har tillströmningen av asylsökande till Sverige varit större än någonsin tidigare. Detta får emellertid helt tillskrivas den tragiska och upprörande utvecklingen i det forna Jugoslavien. Den helt övervägande merparten av de asylsökande kommer från det forna Jugoslavien. Tillströmningen av asylsökande från andra delar av världen har däremot fortsatt att minska. I dagsläget finns ca 75 000 asylsökande på Invandrarverkets slussar och förläggningar. Av dessa kommer 80 % från det forna Jugoslavien. Den senaste tiden har det kommit drygt 2 000 Invandrarverket har på ett föredömligt sätt hanterat den stora tillströmningen av asylsökande. Alla asylsökande som har kommit till Sverige har fått ett värdigt mottagande.

I Bosnien-Hercegovina råder krigstillstånd. Förra hösten infördes vad man kallar verkställighetsstopp för avvisningar till det forna Jugoslavien. Detta verkställighetsstopp har successivt hävts. Redan i våras hävdes verkställighetsstoppet vad gäller Kroatien och Makedonien. Under sommaren har Invandrarverket också börjat fatta beslut bl.a. Invandrarverket och Utlänningsnämnden har genom att följa utvecklingen i området och genom informationer från bl.a. FN:s flyktingkommissariat kunnat konstatera att situationen är sådan att beslut om avvisning nu kan fattas till alla delar av det forna Jugoslavien utom krigsområdena, t.ex. Vid asylprövningen kommer naturligtvis alla asylsökandes individuella situation att vara avgörande. Mycket stor försiktighet iakttas vid risk för trakasserier och förföljelse. De personer som har flyktingskäl eller flyktingliknande skäl kommer att få stanna i Sverige. Beroende på verkställighetsstoppet och det stora antalet personer som har kommit till Sverige under den senaste tiden är väntetiden på beslut fortfarande lång. Även under verkställighetsstoppet har asylansökningarna utretts. Skälet till att vi har många asylsökande som inte kan få sina ansökningar om asyl prövade är således den mycket besvärliga situationen i det forna Jugoslavien. Det är inte bara Sverige som har fått motta ett stort antal asylsökande. Till bl.a. Österrike, Ungern, Tyskland, Schweiz, Kroatien och Slovenien har ett mycket stort antal personer sökt sig. Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i Europa. Omkring 2,5 miljoner människor har tvingats lämna sina hem. Under flera år har det inom ramen för Europarådet pågått ett arbete i syfte att utforma en gemensam europeisk politik för agerande i samband med den nu aktuella typen av massflyktssituationer. Tyvärr har detta arbete hittills inte lett till något konkret resultat. Sverige har under det senaste året mycket aktivt arbetat för en mekanism för ett gemensamt ansvarstagande vid massflyktssituationer i Europa. Det har skett inom den s.k. Wienprocessen i anslutning till Europarådet, hos FN:s flyktingkommissarie och i ESK. En informell internationell arbetsgrupp under svensk ledning arbetar med utformningen av ett sådant arrangemang. Regeringen kommer självfallet att fortsätta att verka för ett samlat europeiskt agerande på det flyktingpolitiska området. I december i år övertar Sverige ordförandeskapet för den europeiska säkerhetskonferensen, ESK. Det ger nya möjligheter att driva dessa frågor vidare. Det är också vår förhoppning att Sverige skall kunna påverka EG i dessa frågor. I sitt anförande vid ESK:s toppmöte i Helsingfors den 12 juli poängterade statsministern behovet av och redogjorde för förutsättningarna för en sameuropeisk politik inom detta område. På bl.a. svenskt initiativ kallade FN:s flyktingkommissarie till en konferens den 29 juli om den jugoslaviska flyktingsituationen. Resultatet blev att staterna kraftigt fördömde den etniska rensningen och att UNHCR fick ett ökat ekonomiskt bistånd från de deltagande länderna till insatser för att ge skydd och bistå hjälpbehövande och flyktingar i det forna Jugoslavien. Syftet är att möjliggöra för flyktingarna att stanna i närområdet och att de skall kunna återvända hem när läget så tillåter. Sverige har under detta år bidragit med 80 miljoner kronor. FN har presenterat en ny appell inför vintern. Det finns fortfarande stora behov av insatser såväl via UNHCR som bilateralt. Regeringen kommer att föreslå att ytterligare 150 miljoner kronor inom biståndsramen avsätts för insatser i krigets närområde. Detta kommer att meddelas UNHCR i Genève i morgon. Vår flyktingpolitik skall föras i en anda av internationalism och humanitet. Vi kan bara i ringa omfattning själva påverka hur många människor som söker sig hit. Antalet asylsökande är avhängigt av situationen i resp. länder. Men det är också viktigt att de resurser som avsätts för flyktingmottagandet används så effektivt som möjligt. Till årsskiftet kommer en särskild utredare att presentera förslag om hur flyktingmottagningen skall kunna effektiviseras och utföras mer kostnadseffektivt. Förslag lämnas också om hur långa väntetider på förläggningarna skall kunna motverkas och hur bl.a. frivilligorganisationerna skall kunna engageras. Regeringen har genom krisuppgörelsen kommit överens med Socialdemokraterna om en sänkning av dagbidraget till asylsökande. Regeringen har i dag fattat beslut om att dagbidraget för asylsökande skall sänkas med 10 kronor för vuxna asylsökande. För barn är sänkningen något mindre. Familjer med fler än två barn kommer att få vidkännas en större sänkning av dagbidraget. Sänkningen kommer att träda i kraft den 1 december. Målet för flyktingpolitiken är att ge människor skydd undan förföljelse och förtryck. Asylprövningen bör således i första hand ta sikte på skyddsbehovet. Det var bakgrunden till att regeringen avskaffade den s.k. väntetidspraxisen vid årsskiftet. Handläggningstiderna för asylsökande från andra länder än det forna Jugoslavien har nu minskat avsevärt. Den s.k. treterminsregeln, som innebär att barnfamiljer får uppehållstillstånd om de väntat så länge att barnen hunnit gå tre terminer i svensk skola, kommer därför att bli aktuell endast i ett mycket begränsat antal fall frånsett de f.d. Tillämpningen av treterminsregeln på alla barnfamiljer från det forna Jugoslavien kommer att få till följd att denna undantagsregel kommer att få karaktären av huvudregel. Regeringen har mot denna bakgrund i dag beslutat att låta den s.k. Att treterminsregeln upphör hindrar inte att det kan finnas enstaka familjer som på grund av lång vistelsetid och faktisk anknytning i det individuella fallet kan få tillstånd att stanna av humanitära skäl. Men några tidsrelaterade schablonregler skall inte tillämpas. Fru talman! Jag har inför riksdagen velat redovisa en samlad bild av regeringens flyktingpolitik. Grunden är att människor som söker skydd skall få det i vårt land. Vi arbetar för ett gemensamt europeiskt ansvar och för att UNHCR effektivt skall kunna ge skydd och humanitär hjälp i krisområden. Samtidigt skall flyktingmottagandet här hemma vara effektivt och humant.

Fru talman! Beträffande den allmänpolitiska debatten har jag framfört önskemål till kammaren om att flyktingpolitiken tas upp under onsdag eftermiddag, eftersom det skulle underlätta mina möjligheter att delta i den debatten. Jag lovar emellertid att göra vad jag kan för att kunna delta i den.
Fru talman! Beträffande den allmänpolitiska debatten har jag framfört önskemål till kammaren om att flyktingpolitiken tas upp under onsdag eftermiddag, eftersom det skulle underlätta mina möjligheter att delta i den debatten. Jag lovar emellertid att göra vad jag kan för att kunna delta i den. Utgångspunkten för beslutet om upphävande av viseringsfrihetsavtalet är FN:s beslut om att Serbien-Montenegro inte är successorstat till det forna Jugoslavien.
Utgångspunkten för beslutet om upphävande av viseringsfrihetsavtalet är FN:s beslut om att Serbien-Montenegro inte är successorstat till det forna Jugoslavien.
Med detta beslut har vi velat minska skadeverkningarna av detta FN-beslut genom viseringsfriheten gentemot Bosnien Hercegovina för att tydliggöra det som visserligen tidigare redan har gällt i praktiken, nämligen att människor som söker skydd här i Sverige från det krigsområdet skall kunna få skydd här.
Med detta beslut har vi velat minska skadeverkningarna av detta FN-beslut genom viseringsfriheten gentemot Bosnien-Hercegovina för att tydliggöra det som visserligen tidigare redan har gällt i praktiken, nämligen att människor som söker skydd här i Sverige från det krigsområdet skall kunna få skydd här.
Vi ger också alldeles särskilda instruktioner till Invandrarverket när det gäller personer som kan befaras behöva skydd och som kommer bl.a. från Kosovo. En sådan ordning känner vi i Sverige till från tidigare, bl.a. när det gäller flyktingar från Chile.
Vi ger också alldeles särskilda instruktioner till Invandrarverket när det gäller personer som kan befaras behöva skydd och som kommer bl.a. från Kosovo. En sådan ordning känner vi i Sverige till från tidigare, bl.a. när det gäller flyktingar från Chile. Hela syftet är att säkerställa att de människor som riskerar trakasserier och förföljelse, vilket förekommer i Kosovo, skall kunna få skydd om de söker sig till Sverige. Maud Björnemalm frågade vad som kommer att hända efter den sista december.
Hela syftet är att säkerställa att de människor som riskerar trakasserier och förföljelse, vilket förekommer i Kosovo, skall kunna få skydd om de söker sig till Maud Björnemalm frågade vad som kommer att hända efter den sista december.
De beslut som nu fattas av Invandrarverket och av Utlänningsnämnden mot bakgrund av den förändrade situation som råder i dag, inte minst när det gäller krigsvägrarna, innebär ju att man kommer att kunna verkställa fler avvisningar till Serbien-Montenegro. I praktiken råder det amnesti för krigsvägrarna.
De beslut som nu fattas av Invandrarverket och av Utlänningsnämnden mot bakgrund av den förändrade situation som råder i dag, inte minst när det gäller krigsvägrarna, innebär ju att man kommer att kunna verkställa fler avvisningar till Serbien-Montenegro. I praktiken råder det amnesti för krigsvägrarna.
Detta är en successiv utveckling som vi genom studier på platsen har kunnat konstatera.
Detta är en successiv utveckling som vi genom studier på platsen har kunnat konstatera.
Beslutet om viseringstvång beträffande Serbien-Montenegro och Makedonien kommer med nödvändighet, det sade jag också i mitt inledningsanförande, att innebära att färre personer som inte har ett primärt skyddsbehov kommer att söka sig hit.
Montenegro och Makedonien kommer med nödvändighet, det sade jag också i mitt inledningsanförande, att innebära att färre personer som inte har ett primärt skyddsbehov kommer att söka sig hit.

Fru talman! Jag delar Berith Erikssons uppfattning om att den här typen av massflyktssituationer beroende på krig, miljökatastrofer eller andra katastrofer inte bara är hänförliga till Östeuropa, och då inte bara till Jugoslavien. Det här visar på behovet av ett mycket aktivt arbete för att säkerställa mänskliga rättigheter, för att säkerställa regelverk som gör att man kan få en ekonomisk tillväxt och över huvud taget bättre levnadsförhållanden för människorna i dessa länder. Som jag redovisade har vi från svensk sida sedan december förra året varit mycket aktiva för att få fram någon form av europeisk mekanism för ett gemensamt ansvarstagande för sådana här situationer. Det finns alltså en arbetsgrupp som Det gäller nu att hitta ett internationellt forum som är lämpligt för att processa en sådan här mekanism. Ett sådant forum är ESK, som har visat sig vara snabb i hanteringen när det gällt att komma fram till gemensamma ståndpunkter. ESK:s beslut har utan stora byråkratiska omgångar också respekterats av de deltagande länderna. Huvudmän för det här får anses vara utrikesministern och statsministern, som också har engagerat sig i dessa frågor.
Fru talman! Bättre sent än aldrig, kan man säga om detta. Man kan dock fråga sig varför ingenting gjordes tidigare, då det kom så många förslag och larmsignaler. Sedan vill jag påpeka att det inte är Jugoslaviens fel att Sverige under den här tiden har tagit emot ungefär fem gånger fler asylsökande och flyktingar än resten av Norden. Felet ligger hos svensk flyktingpoltik.
Fru talman! Bättre sent än aldrig, kan man säga om detta. Man kan dock fråga sig varför ingenting gjordes tidigare, då det kom så många förslag och larmsignaler. Sedan vill jag påpeka att det inte är Jugoslaviens fel att Sverige under den här tiden har tagit emot ungefär fem gånger fler asylsökande och flyktingar än resten av Norden. Felet ligger hos svensk flyktingpoltik.
Man tog ju t.o.m. bort luciabeslutet och sände sedan ut fullständigt felaktiga signaler. Jag har en fråga vad gäller den ekonomiska sidan: Vad gör man när det gäller kostnaderna för flyktingmottagningen med de mellanhänder, med det geschäft som pågår och med det skrämmande slöseri som nu visar sig? Det handlar om enorma summor. Vi återkommer till detta i den allmänpolitiska debatten. Men är det några åtgärder på gång?
Man tog ju t.o.m. bort luciabeslutet och sände sedan ut fullständigt felaktiga signaler. Jag har en fråga vad gäller den ekonomiska sidan: Vad gör man när det gäller kostnaderna för flyktingmottagningen med de mellanhänder, med det geschäft som pågår och med det skrämmande slöseri som nu visar sig? Det handlar om enorma summor. Vi återkommer till detta i den allmänpolitiska debatten. Men är det några åtgärder på gång? Och sedan en annan sak: Är Birgit Friggebo införstådd med vår allmänna politik att vi i Sverige skall hjälpa människor där de, inte vi, är?
Och sedan en annan sak: Är Birgit Friggebo införstådd med den allmänna politiken att vi i Sverige skall hjälpa människor där de, inte vi, är? Nästa fråga: Vad säger ministern om en hopslagning av flykting och invandrarpolitiska frågor med biståndsfrågor i ett departement, i ett utskott och hos en minister?
Till sist: Jag tillstyrker också vad Gullan Lindblad tidigare sade, nämligen att vi nu i en bred parlamentarisk utredning måste se över hela flykting och utlänningslagstiftningen.
Till sist: Jag tillstyrker också vad Gullan Lindblad tidigare sade, nämligen att vi nu i en bred parlamentarisk utredning måste se över hela flykting och utlänningslagstiftningen.
Fru talman! Ian Wachtmeister säger att det är Sveriges, inte Jugoslaviens, fel att människor söker sig hit. Det är ett mycket uppseendeväckande uttalande mot bakgrund av det förtryck och det våld som finns och som innebär att människor tvingas lämna sina hem. De allra flesta har sökt sig till stater och länder i krigets närhet.
Fru talman! Ian Wachtmeister säger att det är Sveriges, inte Jugoslaviens, fel att människor söker sig hit. Det är ett mycket uppseendeväckande uttalande mot bakgrund av det förtryck och det våld som finns och som innebär att människor tvingas lämna sina hem. De allra flesta har sökt sig till stater och länder i krigets närhet. Några har sökt sig till Sverige. Vi har internationella förpliktelser att när människor kommer hit ge dem skydd. Detta skall vi i Sverige fortsätta med. Det är med glädje som jag kan konstatera att det i många uttalanden i denna kammare finns en bred anslutning för en sådan politik.
Några har sökt sig till Sverige. Vi har internationella förpliktelser att när människor kommer hit ge dem skydd. Detta skall vi i Sverige fortsätta med. Det är med glädje som jag kan konstatera att det i många uttalanden i denna kammare finns en bred anslutning för en sådan politik.
Vidare säger Ian Wachtmeister att det gavs en signal genom att vi upphävde det s.k. 13 decemberbeslutet. Men det lustiga är att efter den signal som då gavs har antalet asylsökande från andra länder utom Jugoslavien halverats.
Vidare säger Ian Wachtmeister att det gavs en signal genom att vi upphävde det s.k. 13 december-beslutet. Men det lustiga är att efter den signal som då gavs har antalet asylsökande från andra länder utom Jugoslavien halverats. Det beror på utvecklingen i vår omvärld, där krigshärdar har blivit fredsområden och där många länder i dag tar de första stegen på demokratins svåra väg, där man inför flerpartisystem, där man har val och där man tidigare hade diktatorer.
Det beror på utvecklingen i vår omvärld, där krigshärdar har blivit fredsområden och där många länder i dag tar de första stegen på demokratins svåra väg, där man inför flerpartisystem, där man har val och där man tidigare hade diktatorer.
Det visar mycket tydligt på att det är händelserna i vår omvärld som är den ursprungliga och grundläggande orsaken till att människor söker sig bort från sina hem. När det gäller kostnaderna för förläggningsverksamheten redovisade jag att en utredning tillsatts, som kommer att lägga fram förslag vid årsskiftet beträffande en effektiviserad mottagningsverksamhet.
Det visar mycket tydligt på att det är händelserna i vår omvärld som är den ursprungliga och grundläggande orsaken till att människor söker sig bort från sina hem. När det gäller kostnaderna för förläggningsverksamheten redovisade jag att en utredning tillsatts, som kommer att lägga fram förslag vid årsskiftet beträffande en effektiviserad mottagningsverksamhet.
Invandrarverket har nu omförhandlingar av en del avtal. Man har en ny organisation för upphandling. Dessutom har Invandrarverket självt gjort utredningar, där man konstaterar fel och brister. Det är en bra utgångspunkt för möjligheterna att få en effektivare verksamhet.
Invandrarverket har nu omförhandlingar av en del avtal. Man har en ny organisation för upphandling. Dessutom har Invandrarverket självt gjort utredningar, där man konstaterar fel och brister. Det är en bra utgångspunkt för möjligheterna att få en effektivare verksamhet. Det är bra att man i denna kammare håller tummen på ögat när det gäller slöseri. Men det intressanta när det gäller Ny demokrati är att det i stort sett är en enda post i budgeten som man ständigt granskar.
Det är bra att man i denna kammare håller tummen på ögat när det gäller slöseri. Men det intressanta när det gäller Ny demokrati är att det i stort sett är en enda post i budgeten som man ständigt granskar. Jag har ingen anledning att här i kammaren redovisa synpunkter på hur regeringen organiserar sitt departementala arbete.
Jag har ingen anledning att här i kammaren redovisa synpunkter på hur regeringen organiserar sitt departementala arbete. Jag redovisade här i min anmälan att vi i morgon i Genève hos UNHCR kommer att bidra med ytterligare 150 miljoner kronor för insatser i närområdet.
Jag redovisade här i min anmälan att vi i morgon i Gen&ve hos UNHCR kommer att bidra med ytterligare 150 miljoner kronor för insatser i närområdet.
Sverige är en av de största bidragsgivarna beträffande flyktingkommissariatens arbete i olika flyktingläger världen runt -- i Somalia, i Afghanistan, i Kambodja osv.
Sverige är en av de största bidragsgivarna beträffande flyktingkommissariatens arbete i olika flyktingläger världen runt — i Somalia, i Afghanistan, i Kambodja osv. Därför finns det en koppling mellan u-hjälpspolitik och humanitärt bidrag till olyckliga människor i flyktingläger runt om i vår olyckliga värld. Jag ber om ursäkt för att jag inte gav Gullan Lindblad svar direkt på den fråga som också Ian Wachtmeister nu aktualiserar, nämligen frågan om en parlamentarisk utredning om utlänningslagstiftningen beträffande asylreglerna.
Därför finns det en koppling mellan u-hjälpspolitik och humanitärt bidrag till olyckliga människor i flyktingläger runt om i vår olyckliga värld. Jag ber om ursäkt för att jag inte gav Gullan Lindblad svar direkt på den fråga som också Ian Wachtmeister nu aktualiserar, nämligen frågan om en parlamentarisk utredning om utlänningslagstiftningen beträffande asylreglerna. Jag har tidigare i olika sammanhang sagt att parallellt med det internationella arbete som vi med kraft bedriver för att få fram något slags europeisk mekanism vid massflyktssituationer bör en parlamentarisk utredning genomlysa utlänningslagens regler om asyl.
Jag har tidigare i olika sammanhang sagt att parallellt med det internationella arbete som vi med kraft bedriver för att få fram något slags europeisk mekanism vid massflyktssituationer bör en parlamentarisk utredning genomlysa utlänningslagens regler om asyl.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att vi i Ny demokrati vill föra en mycket human politik och försöka se till att man hjälper fler. Men vi i Sverige har inte gjort det, utan vi har hjälpt fel människor därför att vi har haft fel politik. Politiken har icke varit framgångsrik, och man backar nu från den. Då skall man inte försöka skylla på oss. Faktum är att Sverige öppnade sig och att fem gånger fler har kommit hit än som kommit till de nordiska länderna.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att vi i Ny demokrati vill föra en mycket human politik och försöka se till att man hjälper fler. Men vi i Sverige har inte gjort det, utan vi har hjälpt fel människor därför att vi har haft fel politik. Politiken har icke varit framgångsrik, och man backar nu från den. Då skall man inte försöka skylla på oss. Faktum är att Sverige öppnade sig och att fem gånger fler har kommit hit än som kommit till de nordiska länderna sammantagna.
Sedan några ord om de fel och brister vid upphandlingen som man nu skall undersöka. Jag vill bara påpeka att sannolikt rör det sig i denna klantiga hantering med bristande affärsmässighet om belopp i miljardklassen. Vad gäller de frågor som vi i Ny demokrati tar upp vill jag påpeka att vi har tagit upp en mängd frågor i denna kammare. Om ministern hade varit här i går t.ex. kunde hon ha hört att det är så.
Sedan några ord om de fel och brister vid upphandlingen som man nu skall undersöka. Jag vill bara påpeka att sannolikt rör det sig i denna klantiga hantering med bristande affärsmässighet om belopp i miljardklassen. Vad gäller vilka frågor som vi i Ny demokrati tar upp vill jag påpeka att vi har tagit upp en mängd frågor i denna kammare. Om ministern hade varit här i går t.ex. kunde hon ha hört att det är så. Det handlar alltså inte bara om flyktingfrågor.
Det handlar om en mängd frågor, alltså inte bara om denna. Däremot är den här frågan lämplig att ta upp i det här fallet.
Däremot är den lämplig att ta upp i det här fallet.